Herr talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag än en gång säga att det beslut som är fattat på den socialdemokratiska kongressen är för oss socialdemokrater förpliktande. Där står det klart och tydligt att det första steget på väg mot en kortare arbetsdag bör kunna tas under 1980-talet. Sonja Rembo säger att hon förstår att jag inte kan finna mig i att arbetstagarna kan betraktas som individer. Det kan jag visst göra, men inte i det här sammanhanget, för jag vet att man är stark genom en organisation. Det gäller också arbetsgivarna, Sonja Rembo. Såvitt jag vet har också arbetsgivarna organiserat sig för att vara starka gentemot arbetstagarna. Både Arne Fransson och Sonja Rembo frågar om det översynsarbete som pågår. Jag vill bara än en gång hänvisa till DELFA:s arbete när det gäller ledighetslagarna. Man måste ha förtroende för både en utredning och regeringen och inte kräva att innan utredningen är färdig och regeringen tagit ställning få veta vilka beslut arbetet kommer att leda till.

Herr talman! Sonja Rembo har redan talat om den moderata reservation 2, där min och Birgitta Rydles motion 1983/84:706 tillstyrks. Jag instämmer i allt som Sonja Rembo har sagt men vill lägga till några ytterligare synpunkter på det som yrkas i motion 706, nämligen att arbetstidslagarna måste förenklas i syfte att åstadkomma större frihet för parterna att sluta individuella avtal om arbetstidens längd och förläggning. Syftet med motionens krav är att åstadkomma större flexibilitet, större möjligheter att anpassa uttag och förläggning av arbetstid till de olika behov människor har i olika perioder av livet, och då inte enbart under småbarnsperioden. Föräldrars ansvar för barnens fostran och omvårdnad är en grundläggande skyldighet och rättighet. För att kunna ta detta ansvar måste familjen ha största möjliga valfrihet. Man måste få välja ett sätt att leva så att man känner att man kan ta sitt föräldraansvar på bästa sätt. Ingen kan avgöra bättre än familjen själv hur man vill fördela och kombinera vårdansvar med förvärvsarbete eller vilken barnomsorg man vill ha. Behoven växlar också avsevärt under livets gång, och man vill kunna välja om när behoven växlar. Att forma ett samhälle med största möjliga valfrihet och med mångfald och alternativ är därför en viktig uppgift för oss politiker. Att få ett mer individuellt anpassat uttag av arbetstid och mer flexibel förläggning av arbetstiden är delar av detta. Människor med små barn kan ha behov av kortare arbetstid eller kanske av att helt avstå från förvärvsarbete utanför hemmet. Men det är inte enbart under småbarnsperioden barn kan behöva särskild omsorg, utan även andra perioder i barns liv kan ställa stora krav på föräldrarna. Vårdansvaret kan också gälla för en handikappad eller äldre anhörig. Det finns också många andra skäl till att en människa utan att ha vårdansvar vill förlägga arbetstiden på ett speciellt sätt. Under vissa perioder vill man arbeta mer, under andra mindre, av olika skäl. Man behöver också kunna välja om. Att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden är därför viktigt. Det finns ett starkt behov av att kunna anpassa arbetstidsuttaget till olika perioder i livscykeln. Detta är viktigare än förkortad arbetstid för alla. För att en del människor behöver arbeta kortare tid, t.ex. sex timmar, skall inte alla behöva göra det. Många vill dessutom arbeta ännu kortare tid än sex timmar, medan andra vill arbeta avsevärt mer. Antalet deltidssysselsatta kvinnor ökade kraftigt under 1970-talet. Ökningen är nära förknippad med ökningen av förvärvsintensiteten hos gifta kvinnor. Att arbeta deltid är således ett sätt att anpassa arbetstidsuttaget, likaså att förlägga arbetstiden individuellt där så är möjligt. Större möjligheter att träffa individuella avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om uttag och förläggning av arbetstiden skulle underlätta möjligheterna att anpassa förvärvsarbetet till familjens eller den enskildes behov. Även om vissa arbetstider kan förefalla obekväma, kan de för den enskilde passa mycket bra. Det är viktigt för människor att känna att de på ett tryggt och bra sätt kan kombinera vårdarbete i hemmet med förvärvsarbete. Den tekniska utvecklingen, särskilt på datateknikens område, bidrar till att öka möjligheterna till flexibilitet och variation. En ökad tjänsteoch servicesektor ger möjligheter till decentralisering av arbete och boende och kan göra det lättare att förena arbetsliv med familjeliv. Det är viktigt att ta till vara dessa möjligheter. I dag är det kvinnorna som utför merparten av arbetet i hemmen. Ett flexiblare system för uttag av arbetstid skulle underlätta för föräldrar att verkligen dela ansvaret för vård och arbete i hemmet. Båda föräldrarna kan då anpassa förvärvsarbetet efter vårdansvaret eller andra behov. Det är också kvinnorna som halkar efter i merit-, löneoch pensionshänseende, på grund av att de vill eller tvingas ta huvuddelen av ansvaret för vård och arbete i hemmet. Många framför kravet på sex timmars arbetsdag för alla för att stärka kvinnornas ställning. Men mer reglering stärker inte kvinnornas ställning; mer flexibilitet gör det. Om man får ökade möjligheter att träffa avtal med arbetsgivaren har den som vill ha huvuddelen av ansvaret för vård och arbete i hemmet lättare att samtidigt finnas kvar på arbetsmarknaden. Flexibilitet och variation gagnar inte minst kvinnorna och ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Utskottet avstyrker motion 706 med motiveringen att föräldraledighetslagen tar sikte på att ge samma förbättrade förutsättningar att ta ansvar för vård och omsorg om familjen som de individuella avtalen och de anpassade arbetstiderna skulle ge. Det är riktigt att föräldraledighetslagen underlättar för anställda med vårdansvar för små barn — i viss utsträckning. Den ger emellertid inte tillräcklig flexibilitet. Vårdansvaret växlar ju, och starka behov av vård och omsorg kan finnas även hos äldre barn, t.ex. i tonåren. Vi är alla medvetna om hur viktig föräldrarnas kärlek, stöd och ledning är för barn och ungdom, inte minst för att förebygga missbruk, våld och kriminalitet. En större flexibilitet underlättar för föräldrar att vissa perioder ägna mer tid åt tonårsbarnens behov. Som jag tidigare nämnt kan man också vissa perioder av livet ha ansvar för äldre anhöriga. Det finns också många andra skäl till att man vill minska eller öka sin arbetstid — ideellt, politiskt eller fackligt arbete, utbildning osv. Ökade möjligheter till varierat arbetstidsuttag underlättar för människor att anpassa arbetstiden efter livets olika skeden och behov. Speciellt underlättar det för kvinnorna att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! Vi i denna kammare blir ofta beskyllda för att lägga oss i och stifta lagar kring frågor som berör den enskilda människan. Ibland är vi tvungna att göra det, men jag håller med dem som säger att det sker i alltför stor utsträckning. Ett exempel på detta är arbetstidsregleringen. I dag, herr talman, får man inte lov att jobba över mer än 200 timmar på det företag där man är anställd. Däremot — och det är minst sagt inkonsekvent — får man jobba extra hur mycket man vill. Det tillåter vår lagstiftning. Jag har begärt ordet därför att jag har upplevt dessa problem mycket nära. Jag tycker inte att arbetstidsreglering tillhör de saker vi i riksdagen i första hand bör prioritera. För 20 år sedan, när jag var nygift, blev jag tvungen att öka min inkomst, — Nr 22 men jag fick alltså inte lov att jobba över så mycket att mina önskningar Onsdagen den kunde gå i uppfyllelse. Jag bodde i Malmö och jobbade tvåskift i Lund. När 7 november 1984: jag blev nekad att jobba över fick jag jobba som nattvakt i Malmö under den vecka då jag hade mitt första skift. Arbetstid och ledig Jag kan inte förstå varför vi i riksdagen skall lägga oss i situationen för de het människor som, kanske på grund av att de har en dålig utbildning, vill öka sin standard genom övertidsarbete. Varför skall vi gå in och med olika medel försöka stoppa den möjligheten? Jag skall ge ett annat exempel, som också är självupplevt. Sedan 1969 har jag varit anställd på Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. 7 av dessa 15 år har jag varit facklig företrädare. I slutet på 1970-talet hade jag och min hustru bestämt att hon skulle vara hemma hos våra barn och att jag skulle jobba och försöka tjäna litet mer pengar. Det gick inte att öka övertidsuttaget. Vad gjorde jag då? Jo, jag sökte och fick jobb som tidningsutdelare. fr.o.m. december 1980 t.o.m. februari 1983 gick jag, vardag som helgdag, upp kl. 2 på morgonen och delade ut tidningar, för att nå den standard som jag ville ha men på grund av dålig utbildning inte kunde få. Jag hade givetvis mycket hellre velat jobba över några fler timmar på Kockums, men det var alltså förbjudet, medan den situation som jag här beskrivit är tillåten. Herr talman! Med tanke på hur läget ser ut för Sverige finns det viktigare frågor för oss i riksdagen att syssla med än att i detalj försöka styra den enskilde och hans arbetstider, framför allt med hänsyn till de konsekvenser som uppstår och som jag här har redogjort för. Jag har till sist litet svårt att se logiken i att en människa som har en dålig utbildning men som genom att jobba över vill förbättra sin standard och därigenom glädja sig och sin familj skall hindras från att göra detta, när det inte finns någonting som hindrar mig från att många timmar på min fritid syssla med politisk och facklig verksamhet. Herr talman! Låt den enskilde själv bestämma hur länge han vill jobba. Det är ingenting som vi här i riksdagen behöver lägga oss i. Vi har viktigare saker att syssla med.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 behandlas tre motioner som föreslår en utvidgning av förtroendemannalagen. Förslagen bygger på de gamla tankarna om s.k. regionala förtroendemän, som skulle verka på företrädesvis små arbetsplatser. En av motionärerna hänvisar till den ordning som gäller för regionala skyddsombud och anser att verksamheten med regionala förtroendemän till en början borde ha ungefär samma omfattning. Det skulle innebära en kostnad i dagsläget på 40 å 42 milj.kr. Utskottet avstyrker motionerna med hänvisning till regeringens program att fortsätta det arbetsrättsliga reformarbetet på grundval av en systematisk genomgång av hela fältet och ett planmässigt val av de frågor som är mest angelägna. Som exempel på aktuella reformfrågor som kan tas upp i detta sammanhang framhåller utskottet just behovet av bestämmelser som ger utrymme för en ordning med s.k. regionala förtroendemän. Som framgick av den tidigare debatten i dag har vi från moderat håll en helt annan syn på hithörande frågor. Vi anser att förslaget om regionala förtroendemän går stick i stäv med medbestämmandelagens grundläggande syfte att ge ökat inflytande åt de direkt berörda på arbetsplatserna. De anställda i små företag skall inte undantas från denna grundläggande tanke. De förändringar som behöver göras i lagstiftningen bör därför inriktas mot att få till stånd en ordning med direkt inflytande och ansvar vid förhandlingar och information åt de anställda även på de mindre arbetsplatser som saknar fackklubb eller facklig förtroendeman. I den mån de anställda önskar medverkan från utomstående facklig företrädare visar det sig, vilket också framgår av utskottets betänkande, att det går att lösa frågor angående tillträdesrätt till arbetsplatsen osv. med avtal. Om de fackliga organisationerna vill bygga ut sin service till medlemmarna genom att utöka den lokala eller regionala organisationen, bör detta betraktas som en intern facklig angelägenhet som inte kräver statsmakternas medverkan. I betänkandet behandlas också en vpk-motion, vari föreslås att multinationella företag skulle bli skyldiga att bekosta de fackliga organisationernas samarbete inom koncerner. Också denna motion avstyrker utskottet och hänvisar även här till det arbetsrättsliga beredningsarbetet inom departementet. Vi har inte reserverat oss på denna punkt eftersom vi anser att avstyrkandet är tämligen entydigt. Vi har emellertid i ett särskilt yttrande markerat att vi anser att sådana här frågor bör lösas avtalsvägen. Dessutom har vi klart velat ta avstånd från vpk-motionens inriktning när det gäller synen på internationellt företagande och svenska företags utlandsetablering. Principen att ett företag måste arbeta på de villkor som gäller i det land i vilket företaget verkar måste slås fast. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år kommit med förslag som innebär förbättringar av lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Lagen, som har tillämpats i ett decennium, reglerar den fackliga verksamheten på arbetsplatserna och är tänkt som ett instrument för att underlätta förtroendemannens arbete. Lagen är emellertid utformad så att den enbart är tillämplig i förhållande till förtroendeman som är anställd på den berörda arbetsplatsen. Lagen kan alltså inte åberopas för att få tillträde till annan arbetsplats än den där förtroendemannen själv är anställd. Lagen gäller inte gentemot andra arbetsgivare eller på en annan arbetsplats, även om förtroendemannen skulle ha fackliga uppdrag också på den arbetsplats som han inte får tillträde till. Problemet är de mindre arbetsplatserna som inte har en egen facklig organisation och egna förtroendevalda. Där har facket alltså inte laglig möjlighet att bedriva fackligt arbete, eftersom dess förtroendevalda inte har tillträde till en annan arbetsplats för fackligt arbete än dem där de är anställda. I likhet med vårt parti medger utskottet att lagens nuvarande utformning uppenbarligen kan skapa problem för den fackliga verksamheten på de mindre arbetsplatserna. Och, som utskottet mycket riktigt påpekar, kan svårigheter även uppstå i branscher där förhållandena är sådana att facklig verksamhet inte kan knytas till förtroendemän som utses bland de anställda på den enskilda arbetsplatsen utan måste bli en uppgift för i första hand den närmast berörda lokala fackliga organisationen. Därför anser vi från vårt partis sida, i likhet med många fackliga organisationer, att en förändring av lagen på den punkten är alldeles nödvändig, om man vill underlätta den fackliga verksamheten, som utan tvivel är en grundläggande demokratisk rättighet. Vi menar att även om förtroendemännens behov av att komma in på olika arbetsplatser för fackliga uppdrag normalt inte ifrågasätts, när den lagfästa tillträdesrätten saknas, så är det inte det saken gäller. Tillträdesrätten kan ifrågasättas med lagens nuvarande utformning och beror på arbetsgivarens godtycke och ensamrätt. Ända sedan förtroendemannalagens tillkomst har från fackligt håll ställts krav på lagstiftning om regionala förtroendemän. Regeringen tillsatte då den nya arbetsrättskommittén med uppgift att bl.a. följa lagens tillämpning, komma med ändringsförslag och utarbeta förslag till ny förtroendemannalag. Förslag till ny förtroendemannalag har utarbetats, som bl.a. tillgodosåg önskemålet om s.k. regionala förtroendemän. Men de borgerliga regeringarna framlade aldrig något förslag till riksdagen. Vi anser att det är dags att ändra på det förhållandet nu. Dessutom anser vi att förtroendemannalagen bör förändras på en rad områden. Lagen bör omfatta möjligheter att ta till vara medlemmarnas intressen i mer allmänna samhällsfrågor liksom i fråga om politisk verksamhet. Den fackliga organisationen skall ges rätten att bestämma omfattningen av tidsåtgången för det fackliga uppdraget. Rätten till fackliga möten på betald arbetstid bör skrivas in i lagen. Den fackliga organisationen skall ha rätt till tillträde till de arbetsplatser där det finns medlemmar, och de fackliga experter som den fackliga organisationen anlitar skall ges samma rättighet. Till skillnad från utskottet anser vi att mycket har hänt i samhällsutvecklingen som gör det angelägnare än någonsin med förbättringar av förtroendemannalagen enligt de riktlinjer som vårt parti har föreslagit. Ett annat område där den fackliga verksamheten bör förstärkas berör fackets möjligheter att arbeta i multinationella företag. Herr talman! Ett dominerande drag i den strukturomvandling som den svenska industrin f. n. genomgår är en ökad och accelererad multinationalisering. En av fördelarna med multinationaliseringen av industrin ur företagens synpunkt är den s.k. riskspridningen, dvs. den ger företagen möjlighet att motverka effekter av eventuella fackliga aktioner genom att flytta över produktion från det ena landet till det andra. Det ger företagen förutsättningar till påtryckningar och övertag gentemot den fackliga rörelsen genom möjligheten att spela ut arbetarrörelsens företrädare i olika länder mot varandra. Det fattas ofta mycket viktiga beslut i utlandsägda företag utan att de anställda som berörs får möjlighet till insyn. De fackliga organisationerna får svårt att skaffa sig en riktig bild av företagets ekonomiska situation på grund av de multinationella företagens möjligheter att dölja vinsterna eller föra över dem till enheter i andra länder. Det är uppenbart att multinationaliseringen av industrin ställer mycket stora krav på det fackliga arbetet. Det bör därför vara ett svenskt samhällsintresse att underlätta för våra fackliga organisationer att samarbeta med facket i andra länder. Särskilt angeläget är detta med tanke på att Svenska arbetsgivareföreningen med stora resurser motarbetar en aktivare facklig bevakning av de multinationella företagen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i föreliggande betänkande.

Herr talman! De motioner som betänkande nr 5 behandlar har länge varit föremål för diskussion. Frågan om tillträdesrätten för regionala förtroendemän har också utretts av nya arbetsrättskommittén. Detsamma gäller frågan om fackligt arbete i koncerner. Som framgår av betänkandet pågår ett beredningsarbete på arbetsmarknadsdepartementet. Också av den anledningen bör riksdagen inte ta några initiativ. Speciellt frågan om internationella koncerner innehåller ju problem som är särskilt svåra att lösa genom lagstiftning. NARK:s behandling av denna fråga visar även att problemen är svårlösta. Moderaterna går inte oväntat emot alla tankar på att lösa de frågor som motionerna av Anita Modin och Kurt Ove Johansson tar upp. Moderaterna odlar i reservationen sin favoritmening, nämligen att det finns en uppdelning av den fackliga organisationen på arbetsplatsen, de lokala avdelningarna och den centrala fackliga organisationen. Jag konstaterar att moderaterna har ytterst begränsade kunskaper om det fackliga vardagsarbetet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Jag bara konstaterar, efter att ha lyssnat på de här inläggen, att vår reservation och vårt särskilda yttrande är mycket väl motiverade och underbyggda.

Herr talman! Lars Ulander kommer som vanligt med den litet nonchalanta och förnöjsamma argumentationen att de här frågorna har ställts förut, och ingenting har förändrats i samhället som kan föranleda utskottet att ändra uppfattning. Det är mycket som har förändrats i samhället. Arbetsgivareföreningen uppträder numera som ett stort politiskt överparti, som genom att utnyttja en nästan obegränsad tillgång till resurser — och aggressivare än någonsin — söker slå tillbaka arbetarrörelsens positioner och värderingar. Det har alltså hänt. Arbetsgivarna och deras parlamentariska hantlangare utnyttjar kapitalismens kris och den omfattande arbetslösheten för att pressa tillbaka av den svenska arbetarklassen vunna rättigheter. Den strukturomvandling som den svenska industrin genomgår med ändrade produktionsmetoder innebär att möjligheterna till facklig och politisk verksamhet försvåras ytterligare. Moderata samlingspartiets idéer vinner allt större gehör i arbetarklassen. Lars Ulander säger att ingenting har hänt i samhället som kan föranleda en ändring av uppfattningen när det gäller större politisk verksamhet från fackets sida eller frihet för facket att bedriva politisk verksamhet. Det är farligt om fackliga representanter uppträder med den något pösiga självtillräcklighet som Lars Ulander uppvisar i dag. Detta är vitala frågor som berör arbetarrörelsen och arbetarklassens utveckling.

Herr talman! Det pågår ett arbete inom någon kommitté som skall undersöka dessa problem. Man har ständigt avvisat välmotiverade förslag med argumentet att det pågår en utredning. Detta arbete har pågått i flera år. Våra förslag har också framförts under flera år och har alltid avslagits med samma argumentering. Därför anser jag att det faktiskt är nonchalant att använda detta argument på nytt.
Herr talman! Utskottet har avstyrkt de aktuella motionerna, men vi har inte funnit anledning att reservera oss. Om regeringen kommer med ett förslag som inte ligger i linje med vår uppfattning, kommer vi självfallet att framföra en avvikande mening.

Herr talman! Det förelåg många goda motiv när riksdagen i våras på förslag av ett enhälligt skatteutskott beslöt att hos regeringen begära en översyn av beskattningsreglerna för de ideella föreningarna. Regeringen har handlat berömvärt snabbt när man redan kommit med en proposition i ärendet. Detta är alltså i och för sig bra. Från moderata samlingspartiets sida är vi dock inte nöjda med innehållet i propositionen. Den innehåller beträffande inkomstbeskattningen ett konkret förslag att höja grundavdraget från 2 000 till 15 000 kr. Vi tycker att den höjningen är för liten och har ett annat förslag beträffande beloppet. Vi anser också att det vore lämpligt att knyta grundavdraget till basbeloppet, så att det inte urholkas av inflationen. Vi anser vidare att det är mindre bra att regeringen i propositionen säger att man inte finner det lämpligt att nu tillsätta en kommitté för att se över de ideella föreningarnas beskattning, att regeringen alltså inte finner det lämpligt att på det sättet efterkomma riksdagens beställning. Under utskottsbehandlingen har det framgått att olika frågor som berör ideella föreningar behandlas av andra kommittéer och i regeringskansliet, så en viss förståelse har vi väl vunnit för detta ställningstagande. Vi är ändå angelägna att framhålla att det är viktigt att inte övriga delar av skattefrågorna som rör ideella föreningar tappas bort och att riksdagens beställning efterkommes så snart det är möjligt. Vi har också ansett att det vore lämpligt att höja deklarationsavdragen, gränsen för deklarationsplikten, och har föreslagit det i motioner. Med tillfredsställelse har vi noterat att ett enigt utskott har föreslagit riksdagen att bifalla motionsyrkandena på den punkten. Det föreligger en enda reservation, som är gemensam för moderaterna, folkpartisterna och centerpartisterna i utskottet, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Värdet av de ideella insatser inom föreningslivets ram som hundratusentals människor i vårt land utför på sin fritid kan inte nog framhållas. Dessa insatser skapar omätbara mänskliga och materiella värden. Från folkpartiets sida vill vi därför underlätta och stimulera ideellt arbete. Det var av denna anledning som folkpartiregeringen lade fram ett förslag om avdragsrätt för gåvor till allmännyttiga ideella föreningar, ett förslag som tyvärr avslogs. Det är också därför som vi nu i vår motion kräver bättre villkor än dem som regeringen föreslagit. På senare år har det blivit vanligt att ideella föreningar genomför klädoch pappersinsamlingar för att på detta sätt få bidrag från allmänheten till finansieringen av sin verksamhet. På grund av oklara och otillfredsställande skatteregler har de därvid ofta dragit på sig skattebekymmer. Detta är inte rimligt. Skattereglerna måste utformas så, att ideella insatser uppskattas — inte beskattas. Det förslag som vi nu behandlar är inget förslag till en slutgiltig lösning när det gäller de ideella föreningarnas beskattning. Ytterligare utredningsarbete och kompletterande beslut måste till för att reglerna skall bli godtagbara. Detta gäller exempelvis arvsoch gåvobeskattningen. Det gäller också mervärdeoch inkomstbeskattningen. Inför det tryck som bl.a. vi från folkpartiet utövar på regeringen när det gäller att lägga fram förslag till en lösning har man nu valt att höja grundavdraget. Jag vill gärna säga att jag tycker att det är en bra metod. Men vi betraktar givetvis detta som ett försök att, under tiden som utredningsarbetet fortsätter, undanröja de värsta problemen. Även om metoden är bra, är den föreslagna höjningen för liten. Grundavdraget bör höjas så mycket att föreningarna i stor utsträckning slipper skatteproblematiken. Enligt vår mening bör därför grundavdraget fastställas till ca 30 000 kr. Det är också lämpligt att i detta sammanhang införa en metod för en årlig uppräkning av avdraget, i takt med penningvärdets försämring. Vi i folkpartiet har därför i vår motion yrkat att grundavdraget höjs till 1,5 basbelopp, vilket f.n. motsvarar 30 400 kr. Kring detta krav har samtliga tre borgerliga partier enats, och jag yrkar därför, herr talman, bifall till den trepartireservation som är fogad vid betänkandet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande behandlas frågan om de ideella föreningarnas beskattning. Riksdagen beslöt i våras på grundval av ett enhälligt betänkande från skatteutskottet att hos regeringen begära en översyn av gällande skatteregler för ideella föreningar, syftande till en utvidgning av det skattebefriade området. Som motiv för det krav som framställdes kan bl.a. anföras det faktum att — Nr 22 ett flertal fall uppmärksammats i massmedia, där idrottsföreningar fått skatta Onsdagen den för inkomster som det råder stor oklarhet om. Det gäller var eller när 7 november 1984 skatteplikt inträder. Det var framför allt fråga om klädoch pappersinsam= === lingar o.d. Lättnader i beskatt Skatteutskottet och riksdagen ställde sig enhälligt bakom utredningsningen av ideella kravet. föreningar Visserligen har regeringen föreslagit en höjning av grundavdraget till 15 000 kr., men man har inte för avsikt att efterkomma riksdagens begäran om en översyn av de aktuella reglerna. Jag anser att detta är fel. Det är också fel att avvakta resultatet av pågående arbete beträffande prejudikatsbildningen på detta område. Det gäller ju ändå en fråga som berör så viktiga områden för den allmännyttiga verksamheten att det bör vara en skyldighet för regering och riksdag att snarast försöka komma till rätta med de problem som skattelagstiftningen härvidlag har medfört. I fråga om den motion som avlämnats från centern vill jag säga att vi hade kunnat acceptera höjningen av grundbeloppet till 15 000 kr. under förutsättning att den av riksdagen i våras begärda utredningen hade tillsatts. Eftersom utskottsmajoriteten följer propositionen och inte har biträtt motionens krav härvidlag består oklarheten, och frågan skjuts längre fram i tiden. Då har centern, i likhet med folkpartiet och moderaterna, i reservation krävt att grundbeloppet skall höjas till 30 000 kr. Därmed försvinner problemen för en del av de ideella föreningarna. Vi beklagar dock att regeringen inte verkställer riksdagens enhälliga begäran från i våras. Oklarheterna kommer att bestå — och därmed osäkerheten för föreningarna. Det är ett olustigt inslag i vår skattelagstiftning och en som det synes mig orättvis behandling av dem som är beredda att göra betydelsefulla insatser i vårt samhälle, främst för och bland ungdomen. Herr talman! Jag yrkar bifall till den till utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Under det föregående riksmötet begärde riksdagen en översyn av beskattningsreglerna för de ideella föreningarna. Till grund för denna begäran låg ett flertal motioner som gick ut på att få till stånd lättnader i inkomstbeskattningen av olika verksamheter som de allmännyttiga idéella föreningarna bedriver. Även frågor som rör mervärdeskatten samt arvsoch gåvoskatten togs upp. Med anledning av denna riksdagens begäran har regeringen nu framlagt en proposition om vissa omedelbara lättnader beträffande inkomstbeskattningen. Härvidlag föreslås att det nuvarande grundavdraget på 2 000 kr. höjs kraftigt — det vill jag understryka — både statligt och kommunalt till 15 000 kr. En majoritet av skatteutskottet har ställt sig bakom regeringens förslag om denna kraftiga höjning av grundavdraget, då höjningen undanröjer problemen för föreningar som har smärre inkomster av uthyrda fastigheter eller annan kommersiell verksamhet och också underlättar det praktiska tax 7 eringsarbetet. En majoritet av utskottet anser också att grundavdraget är väl avvägt och ej bör vara större. Skulle avdraget vara större skulle det kunna medföra att illojala förfaranden uppmuntras eller att konkurrensen med privata näringsidkare snedvrids. I en gemensam reservation från samtliga de tre borgerliga partierna, vilken är fogad till utskottets betänkande om lättnader i beskattningen av ideella föreningar, som riksdagen nu behandlar, anser reservanterna att stark kritik kan riktas mot att regeringen inte efterkommit riksdagens begäran om en översyn av de aktuella skattereglerna. I reservationen sägs att vissa föreningar som finansierar sin ungdomsverksamhet med hjälp av ideella insatser från medlemmarna hamnat i ekonomiska problem på grund av att skattereglerna är oklart utformade. Detta har berott på att lägre beskattningsinstanser på sina håll ansett att föreningars inkomster av verksamhet av viss karaktär skulle redovisas som skattepliktig inkomst. fr.o.m. 1979 gäller nya bestämmelser för beskattning av ideella föreningar. Dessa nya bestämmelser innebär i sak både förenklingar och lättnader för sådana föreningar som betraktas som allmännyttiga. För de allra flesta medför de full skattefrihet i fråga om inkomstoch förmögenhetsbeskattning. Lagstiftningen har på det hela taget fungerat tillfredsställande. För föreningar som driver rörelse har det dock i några fall visat sig vara svårt att avgöra om inkomsterna är skattefria eller inte. De högre instanserna har hitintills inte heller beskattat föreningarna för inkomst av olika slag av ideell verksamhet. Så snart riksdagen fattat beslut om grundavdraget har riksskatteverket för avsikt att inom kort och med beaktande av hitintills vunna erfarenheter av lagstiftningen ge ut en broschyr rörande skattefrågorna för de ideella föreningarna. Enligt en majoritet inom utskottet är det, herr talman, inte längre aktuellt och ej heller lämpligt att tillsätta en speciell kommitté för att se över de av riksdagen under det föregående riksmötet aktualiserade frågorna. Enligt vad som har framkommit kommer mervärdeskatteutredningen att skyndsamt behandla föreningarnas skatteproblem på sitt område. Utredningen förväntas lägga fram sitt förslag nästa år. På arvsoch gåvobeskattningens område har nyligen tillsatts en kommitté för att se över bestämmelserna, varför det ej heller här finns anledning till någon ytterligare åtgärd. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande 1984/85:7 i sin helhet. Jag yrkar avslag på den reservation som är fogad till nämnda betänkande, vari föreslås en höjning av grundavdraget till 1,5 basbelopp, dvs. 30 400 kr.

Herr talman! Bruno Poromaa sade att de nuvarande skattereglerna fungerar tillfredsställande. Om de nuvarande reglerna fungerar tillfredsställande, då skulle vi inte i pressen behöva läsa om så många fall av bekymmer för ideella föreningar. Vi skulle inte heller ha haft så många motioner att behandla i ärendet under förra riksmötet. Vi skulle förmodligen inte heller kunnat fatta ett enhälligt beslut här i riksdagen med begäran om en utredning. Nog finns det alla skäl att se till att alla skattefrågor som berör ideella föreningar tas upp även i fortsättningen och att utredningsarbetet fortsätter samt att vi får förslag på övriga punkter.så snart som möjligt.
Herr talman! Jag sade redan i mitt förra inlägg varför centern här har ställt sig bakom reservationens krav på en till 30 000 kr. höjd beloppsgräns. Anledningen till detta är ju att vår motion inte tillstyrktes av utskottet. Då ansåg vi att det var en väg att undanröja en del av problemen för föreningarna att höja beloppsgränsen. Poromaa har själv betonat svårigheterna att avgöra när skattepliktighet föreligger. Man har sagt att det är de lägre instanserna som bedömt på ett helt annat sätt och att det är svårt att avgöra direkt var gränsen skall gå. Då menar jag att det är riksdagens skyldighet att rätta till detta. Det kan inte vara riktigt att låta föreningar leva i ovisshet om hur bedömningen i skattefrågorna skall göras. När man upptäcker att det finns svårigheter, då gäller det för riksdagen att rätta till dessa så snart som möjligt. Vi menar att man genom en utredning speciellt på detta område skulle nå ett resultat betydligt mycket snabbare.
Herr talman! Ofta blir vi här i kammaren utsatta för kritik för att vi träter för mycket och för för litet konstruktiva samtal. Jag var i mitt inlägg ganska positiv. kostade på mig att berömma regeringen för att den valt en bra metod, även om den tyvärr enligt min och folkpartiets mening höjt grundavdraget för litet. Jag måste efter att ha lyssnat på Bruno Poromaa ändå konstatera att jag var litet för positiv i min syn på regeringen. Den ton Bruno Poromaa anslog var inte precis uppmuntrande när det gäller ett fortsatt utredningsarbete för att få slut på de tveksamheter och problem som råder på beskattningens område för de ideella föreningarna. Det är en kraftig höjning av grundavdraget, sade Bruno Poromaa. Ja, visst är det det, men det är inte en tillräcklig höjning för att man i vad vi betraktar som ett övergångsskede skall kunna undgå beskattning. Vidare sade Bruno Poromaa att om avdraget vore större, skulle konkurrensen snedvridas. Jag fann faktiskt detta inslag ganska humoristiskt. Det är ju så att de ideella föreningarna bedriver en verksamhet med frivilliga insatser, dvs. de har inga som helst lönekostnader. Att då komma och tala om att avdraget på 15 000 kr. skulle kunna betyda en snedvridning av verksam heten är nog så nära humorn man kan komma. Det är ju också så, Bruno Poromaa, att om man bedriver t.ex. insamling som rörelse, har man full skatteplikt, dvs. beskattas på samma sätt som enskilda näringsidkare. Någon konkurrenssnedvridning förekommer därför inte.
Herr talman! Stig Josefsons förklaring om reservationen från centerpartiet överensstämmer inte med vad som står i reservationen. Han säger nu att under förutsättning att utredningen hade tillsatts hade centern kunnat acceptera grundavdraget, men så står det tyvärr inte i reservationen. När det gäller grundavdraget skulle jag vilja fråga reservanterna: Om det nu skulle vara så att riksdagen biföll reservationen och beslutade höja grundavdraget och det senare skulle visa sig att utskottsmajoritetens farhågor besannades, med bl.a. en snedvridning av konkurrensen med privata näringsidkare som följd, vilka åtgärder skulle ni då vara beredda att vidta? Som jag ser det finns det två alternativ, nämligen antingen att sänka grundavdraget för de allmännyttiga föreningarna eller att ge skatteförmåner för de privata näringsidkare som drabbas.

Herr talman! Efter det senaste inlägget av Bruno Poromaa vill jag säga att om man bedriver en insamling eller vad det nu kan vara i sådan omfattning att den har karaktären av rörelse, råder full skatteplikt. Jag förstår inte — jag tycker att Bruno Poromaa skall förklara det för mig — hur grundavdraget kan skapa konkurrenssnedvridning. Det är ju omöjligt!

Herr talman! Bruno Poromaa säger att det jag sade i mitt förra inlägg inte överensstämmer med vad som står i reservationen. Jag sade att motiveringen till att vi har slutit upp kring reservationen är att vår begäran i motionen inte bifölls.

Herr talman! JO:s ämbetsberättelse är en mycket viktig handling. Den bör naturligtvis kommenteras och behandlas därefter. JO-ämbetet är en unik institution, som sedan lång tid tillbaka har väckt stor respekt internationellt. Det svenska exemplet har också tagits efter i många andra länder.

Det gällde inte minst tidigare när fast anställda i lägre grader kämpade för fackliga rättigheter, för människovärdiga och för med andra yrkesgrupper i det här landet något så när likavärdiga anställningsformer. MO var ett mycket gott stöd för den kampen inom det dåvarande militära systemet. Dess funktioner har nu överförts till JO-ämbetet, men funktionernas vikt kvarstår. Det är viktigt att också riksdagen och dess konstitutionsutskott noggrant följer upp JO:s ämbetsberättelse. Det är naturligtvis inte fråga om att man på något sätt skulle utgå från att JO handskas ovarsamt med eller slarvar ifrån sig sina utredningsuppdrag. Det har vi inte heller i det här fallet någon anledning att utgå från. Vad som kan ifrågasättas är naturligtvis om en tillräckligt skarp kritik i olika sammanhang riktas från JO emot olika företeelser som ämbetet är satt att bevaka. Vi har när det gäller de två fall vi har kommenterat i vår motion funnit anledning att påpeka att de borde föranlett en mera skarp reaktion ifrån JO. Jag beklagar att riksdagens konstitutionsutskott inte har velat ta detta ad notam och gå med på en skrivning av den innebörden. Det är faktiskt en plikt för konstitutionsutskottet att kontrollera JO:s berättelse, kommentera och begära skarpare skrivningar i den mån man finner det motiverat. I det här fallet tycker jag att det hade varit mycket väl motiverat. Jag behöver inte särskilt mycket kommentera sakfrågorna. I det första fallet är det fråga om ett gammalt och välkänt typfall. Det har visat sig att militära chefer i olika grader och i olika befattningar ofta intar en mycket negativ attityd till lägre personalkategoriers — i det här fallet värnpliktigas — medborgerliga rättighet att samlas, överlägga och diskutera problem som rör deras egen situation. Jag anser att chefen vid I 19 i Boden borde ha fått en skarpare reprimand via JO-ämbetet än vad han fått genom den här skrivningen. Jag anser också att man bör ge publicitet inom försvarsmakten, inom alla vapenslag och alla försvarsgrenar, åt sådana incidenter, så att informationen sprids till vidare kretsar och så att det blir klart att sådana saker inte får förekomma. Detta är viktigt, och konstitutionsutskottet borde ha uppmärksammat det på ett mera kraftfullt sätt. Det andra fallet är kanske ännu mycket viktigare. Här kommer vi in på en intressant kombination. Det gäller militära myndigheters agerande gentemot civila medborgare. I det här landet kan vi inte tolerera att en militär chef agerar som en övervakningsmyndighet, övertar den civila polismyndighetens uppgifter och tar hand om folk. Det finns lagar för skärpta beredskapsåtgär der. Det finns vaktinstruktioner etc.

Det påpekas i JO:s ämbetsberättelse — och det är naturligtvis en anmärkning mot MB i övre Norrland — att man satte i gång en militär aktion med dålig och oklar ordergivning. Man kan emellertid inte för den skull fria den lägre chefen, som i det här fallet har uppträtt på ett sätt som vi alltför väl känner igen. Uppjagad av en militant stämning börjar man på att agera som om kriget stod för dörren. Man ingriper mot civila fordon och mot civila personer, och utan något som helst underlag för ingripande tar man om hand — ett rättsligt ingripande — en civilperson och håller honom så att säga i förvar under ett par timmar, utsätter honom för förhör m.m. Här anser jag att JO borde ha agerat kraftfullare. Jag anser också att konstitutionsutskottet, eftersom JO inte agerat kraftfullare, borde ha påpekat detta och begärt att JO skulle agera med större kraft. Det behöver självklart inte för den skull uppfattas som någon generell kritik av JO:s arbete, som alla uppskattar och som jag också tycker är oerhört värdefullt. Men det måste vara riksdagens och konstitutionsutskottets rättighet och skyldighet att begära skärpningar när sådana är befogade, och det tycker jag att de är i det här fallet. Jag har, herr talman, inget yrkande utan har velat säga det här för att det skall framgå av riksdagens protokoll så att vi kanske i fortsättningen kan få en kraftfullare granskning av liknande fall.

Herr talman!

Vad som sägs i det särskilda yttrandet är ju att riksdagen bör uppmärksamma justitieombudsmännens berättelser och att det är naturligt med en sakdiskussion i kammare och utskott. Det finns ingen anledning att göra annat än instämma i det. Vi har under senare tid vid utskottsbehandlingen haft justitieombudsmännen hos oss. De har därvid redogjort för sina erfarenheter från olika områden av de statliga och kommunala myndigheternas verksamhet, och utskottets ledamöter har utnyttjat möjligheterna att ställa frågor och få klarlägganden. Jag tycker att det är fullt i sin ordning och bra. Säkert kan också riksdagsledamöter, som läser berättelsen, där hämta uppslag till olika initiativ; att ställa frågor och interpellationer till statsråd, att väcka motioner och på annat sätt påverka utvecklingen. Det tycker jag också är bra. Däremot tycker jag att det är fel att vid riksdagsbehandlingen av berättelsen göra några uttalanden som skulle kunna tolkas som att riksdagen tar över justitieombudsmännens uppgift enligt regeringsformens 12 kap. 6§ att i enlighet med instruktion utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Det är alltså i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar som JO skall utöva tillsynen. Vad vi gör i dag är en allmän bedömning av justitieombudsmännens sätt att fullgöra den ålagda uppgiften. Med den motiveringen yrkar jag bifall till utskottets hemställan, att berättelsen läggs till handlingarna.
Herr talman! Det faktum att vi inte har avgivit någon reservation till förmån för vår motion utan nöjt oss med ett särskilt yttrande betyder ju inte, som Olle Svensson säger, att vi har frångått uppfattningarna i vår motionstext, utan de kvarstår naturligtvis. Om man väljer att framföra sina synpunkter i en reservation eller ett särskilt yttrande kan väl så att säga vara en smaksak. Jag tycker att Olle Svensson har fel i detta fall. Den här debatten om att riksdagen och dess konstitutionsutskott inte skulle ha någon som helst mening eller något ytterligare att tillfoga när det gäller JO:s ämbetsberättelse utan bara skulle lägga den till handlingarna — det är en debatt som ju har förekommit här tidigare, efter vad jag har hört och tagit del av under årens lopp. Från JO:s egen sida har det ju framhållits att man tvärtom är tacksam för synpunkter som kommer från riksdagsbehandlingen. Det finns ju inget som helst skäl till att inte konstitutionsutskottet och riksdagen i plenum skulle kunna uttala att i dessa fall borde JO:s påpekande ha varit av en annan karaktär, strängare — och kanske i något fall t.o.m. tvärtom. Det finns ju ingenting som säger att man inte kan anföra att JO har gått för hårt fram. I det här fallet anser jag och mitt parti att JO har varit alldeles för litet preciserad, för litet har påpekat de felaktiga handlingssätt — jag vill inte kalla det för övergrepp — som resp. militära chefer har tillämpat vid de här två tillfällena. Det måste konstitutionsutskottet och riksdagen ha både skyldighet och rättighet att framhålla utan att det för den skull skall anses som en allmän prickning av JO-ämbetet.
Herr talman! Jag noterar att detta betänkande ändå är enhälligt, och jag vill alltså yrka bifall till utskottets enhälliga hemställan enligt det riksdagstryck som här föreligger.

Herr talman! I Sverige anser vi att vi har politisk demokrati. Vi anser också att vi för en framsynt och progressiv politik vad gäller de handikappades möjligheter till ett normalt liv. En motion i detta betänkande anspelar på båda dessa aspekter — demokratin och de handikappades rättigheter. Vår motion handlar om de synskadades rätt till information. Vi anser att synskadade måste — så långt det över huvud taget är möjligt — ges rätt till samma information som de seende. Det här betänkandet behandlar en del av vår motion — den del som handlar om information från de politiska partierna och deras ungdomsförbund. Vi anser att samhället bör gå in och ge ett särskilt stöd till de politiska partierna, så att dessa har möjligheter att i ökad utsträckning producera sitt material så att det också är åtkomligt för de synskadade. Det är en viktig demokratisk rättighet att alla skall ha möjligheter inte bara att rösta utan också att verkligen ta partipolitisk ställning. Och hur skall man kunna göra det om man inte kan ta del av de olika partiernas material? De synskadade har onekligen inte samma möjligheter till det som vi seende. Och de politiska partierna har oftast inte resurser att i den utsträckning som vore önskvärd ta fram material som de synskadade kan läsa eller lyssna till. Utskottet avfärdar vårt förslag om ett särskilt samhällsstöd till de politiska partierna och deras ungdomsförbund för framtagning av sådant material. Man anser att det partistöd som redan nu går ut också skall användas till detta. Det är inte de politiska partierna som blir lidande av denna utskottets njugga attityd, det är de synskadade. Vår avsikt är ju inte att partistödet skall öka generellt. Tanken är att de politiska partierna, precis som tidningarna, skall kunna få riktade bidrag för att ta fram information på punktskrift och/eller kassett. Det skulle onekligen ge de synskadade avsevärt förbättrade möjligheter att utöva sin demokratiska rättighet att i val stödja det politiska parti som man anser vara bäst. Utskottets inställning, att samhället enbart har ansvar för sådan information till synskadade som är ren samhällsinformation från myndigheter och andra samhällsorgan, är enligt vår mening en felaktig inställning. Det måste vara samhällets uppgift att på alla sätt verka för att de synskadade får samma möjligheter att tillgodogöra sig information som de seende. Även om det kostar så har samhället, menar vi, ett vidare ansvar än bara för den egna informationen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Det innebär ett avslag på reservationen. Vi delar dock i stora drag de synpunkter som har framförts i reservationen när det gäller det ansvar som det allmänna har för informationen till handikappade, till synskadade och över huvud taget till människor som har svårigheter att nås av information. Detta framgår av skrivningen. Jag vill understryka att ett mycket viktigt syfte med informationsdelegationens arbete och betänkandet som det arbetet har lett fram till har varit att just tillgodose de grupper som Marie-Ann Johansson talade om. Jag tycker att vi i lugn och ro kan avvakta beredningen av frågan och se vad man kommer fram tilli propositionen. Det kommer att finnas möjligheter att motionera på nytt. Jag anser alltså att man självfallet skall tillgodose de här gruppernas behov. Sedan gäller det om staten skall ge ut speciell information med specialdestinerade medel till dessa grupper i samband med val. Utskottet har inte ansett att det är en riktig princip. Vi menar att partistödet redan är ganska generöst. Innan det fastställs föregås det alltid av överläggningar mellan de olika partierna. Jag anser att man inte behöver misstro partiernas vilja att sprida information till grupper som man speciellt behöver ägna sig åt i det sammanhanget, t.ex. de synskadade. Vi anser alltså att det kravet kan tillgodoses inom ramen för det nuvarande partistödet och att man inte behöver använda pekpinnar mot partierna.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
Herr talman! Informationsdelegationen har inte till uppgift att studera just de frågor som vi tar upp i vår motion, nämligen hur de synskadade skall kunna få ta del av den partipolitiska debatten på ett bättre sätt. Lika väl som man har fått bidrag för information till invandrare tycker jag att det borde vara möjligt att ge bidrag för att partierna skall kunna komma ut med information till synskadade. Jag misstror inte partiernas goda vilja, men jag tror ändå att ett sådant bidrag skulle öka förutsättningarna för de synskadade att få ett bredare material. Det kostar mycket pengar, och partierna kanske inte prioriterar det. Som jag tidigare sade är det de synskadade som blir lidande, inte partierna. Jag beklagar denna inställning, och vi får väl återkomma i frågan.
Herr talman! Som jag påpekade i mitt föregående inlägg föregås alltid diskussioner om nivån på partistödet av förhandlingar mellan partierna. Där har alla möjligheter att föra fram synpunkter —t.ex. sådana synpunkter som Marie-Ann Johansson har framfört i denna debatt. Jag tror att man från partiernas sida utan pekpinnar från staten kommer att tillgodose dessa speciella informationsbehov. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Olle Svenssons uppfattning är tydligen att vi i kommande förhandlingar om det generella partistödet skall ta upp dessa frågor. Jag tycker att det vore en bättre väg för de synskadade om man fick den här typen av bidrag, precis som tidningarna får särskilda bidrag för att ge ut taltidningar till synskadade. Jag tror att de synskadade då skulle ha större förutsättningar att kunna föra fram sina åsikter.
Herr talman! Det är principiellt felaktigt att specialbehandla några grupper i samhället. Informationsskyldigheten måste vara lika stor gentemot
Herr talman! Anser Olle Svensson då att det var felaktigt att ge bidrag till invandrarna för information till de grupperna, som man har gjort vid tidigare val?
Herr talman! Det fallet är inte föremål för behandling i detta sammanhang. Vad jag här syftar på är det förslag till bidrag som finns i vpk:s motion.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1984/85:1 om offentlig upphandling behandlas sju motioner. I motionerna 1080, 1421, 1422 och 1441 föreslår motionärerna vissa åtgärder som bör vidtas för att åstadkomma en ökad konkurrens och därmed främja effektiviteten inom den offentliga sektorn. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet biträder de uppfattningar som kommer fram i dessa fyra motioner. Något som motarbetar motionernas syften är tyvärr en alltmer utbredd offentlig egenregiverksamhet. Det finns i dag många bevis på detta, och hälsooch sjukvårdsområdet kanske är det mest uppmärksammade. Vi vet — Nr 22 alla hur stora skillnaderna i kostnader är för läkaroch tandläkarbesök vid Onsdagen den inrättningar med olika regiform. Kostnadsmedvetandet avtrubbas, och 7november 1984 affärsmässiga principer åsidosätts när konkurrensupphandling inte längre tillämpas. I riksrevisionsverkets promemoria 1982:927 klargörs att upphandlingsförordningar inte uttryckligen reglerar avvägning mellan egenregi och entreprenad. Upphandlingsförordningens intentioner bör ändå hävdas vid val av den ena eller andra regiformen. Här avses konkurrens på lika villkor mellan egenregi och entreprenad. Herr talman! Det är tyvärr så att kalkyler för projekt som bedrivs i egenregi alltför ofta inte inkluderar alla kostnader som rätteligen borde räknas in. I ett byggnadsprojekt tas kanske ingen hänsyn till att projektet också skall belastas med stora kostnader för en utbyggd byggnadsavdelning som myndigheten förfogar över. I stället förs det omvända resonemanget, dvs. att det anses bra att personal som utnyttjas dåligt kan sysselsättas. Kostnaderna finns redan och anförs som motiv för att välja egenregiverksamhet. Det finns då inte längre någon konkurrens som främjar effektiviteten i produktionen. Ytterligare en stor fara med egenregiarbete inom den offentliga sektorn är att de privata företagen utestängs från så stor del av servicemarknaden att underlaget försvinner för utövarna, och de kan inte fortsätta med sin verksamhet. I dag finns i kommuner och landsting ingen ordentlig redovisningsform som visar vad egenregiverksamheten egentligen kostar. Detta tillsammans med att de fackliga organisationerna alltid motsätter sig ett ökat entreprenadförfarande innebär att egenregiverksamheten slentrianmässigt fortgår år efter år. Det är nödvändigt att den kommunala redovisningen av egenregiverksamheten förbättras. Därför bör, herr talman, motion 1422 bifallas av kammaren. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2 vid detta betänkande. Nuvarande momsregler innebär också ett förhindrande av fri konkurrens. Genom att offentliga myndigheter belastas med mervärdeskatt när man köper tjänster från privata företag har benägenheten ökat att myndigheterna startar egen verksamhet för att slippa belastningen av mervärdeskatt. Här blir det ofta ett skattetänkande som styr. De affärsmässiga principerna ställs åt sidan. Herr talman! Låt mig slutligen beröra något av vad utskottsmajoriteten tar upp när man behandlar dessa motioner. Man säger t.ex. följande: ”Utskottet tar bestämt avstånd från att privata vinstintressen skulle vara styrande för verksamheten inom områden som tillgodoser grundläggande behov för breda samhällslager.” Det är en något underlig inställning man redovisar här. Det kan knappast vara till gagn för dem som söker denna service och drar nytta av dessa tjänster att de har en form som gör dem dyrare. Knappast någon kan väl säga att en patient tycker att en läkare som gör precis samma tjänst profiterar bara för att 87 han är en privatläkare, men inte gör det när han lyfter precis samma lön inom den offentliga verksamheten. Att utskottsmajoriteten när man behandlat motionerna valt att göra just denna skrivning har vi i moderata samlingspartiet icke kunnat acceptera. Därför, herr talman, yrkar jag härmed bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5 vid detta betänkande.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1984/85:1 behandlar vi motionerna om offentlig upphandling. Vi har både i utskottet och här i kammaren under flera år behandlat dessa frågor, som har att göra med val av regiform — konkurrensneutralitet, upphandling som regionalpolitiskt medel osv. Majoriteten i finagsutskottet avstyrker nu som tidigare samtliga motioner. Vi har från centerns sida i finansutskottet tillsammans med de övriga borgerliga partierna reserverat oss till förmån för motionerna. Detta framkommer i reservation 1 om offentlig upphandling på affärsmässiga grunder. Den offentliga sektorns väldiga omfång har på många områden lett till låt mig säga gigantomani. Ansvariga beslutsinstanser har svårt att få överblick. Besluten styrs därför långt ifrån alltid av den helhetssyn som borde gälla. I stället resulterar en långt driven sektorisering ofta i beslut som kan vara fördelaktiga för en avgränsad del men till nackdel för helheten. Därför är det angeläget att dels öka effektiviteten inom den offentliga sektorn, dels också ifrågasätta inriktningen på vissa delar av den offentliga verksamheten. För att möta dessa nya krav behövs en betydande anpassningsförmåga. Till en del beror dagens brister på att den offentliga sektorn i stort sett saknar marknadsekonomins konkurrensoch prismekanism. Det är därför ofta svårt att veta om medborgarna egentligen är beredda att för en offentlig tjänst betala lika mycket som den verkligen kostar. Risken finns att människor samtidigt som de klagar över skatterna begär ökad offentlig service utan att se den oundvikliga kopplingen. Detta kan leda till att verksamheter byggs ut mer än vad som egentligen motsvarar människors nödvändiga behov, och även till att verksamheter får vara kvar trots att de börjar spela ut sin roll. I framtiden kommer det att bli ännu viktigare att få bättre signaler om enskilda individers reella efterfrågan på offentlig service, eftersom det sker en förskjutning av konsumtionsmönstret mot ett allt större inslag av tjänster. Ökad effektivitet skulle sannolikt kunna uppnås om ett visst mått av konkurrens tillåts inom den offentliga sektorns verksamhetsområde. Detta kan ske genom att privata företag får möjlighet att erbjuda alternativ till de offentliga lösningarna. Större inslag av anbudsförfarande och entreprenadverksamhet bör därför införas. Privata inslag skulle också kunna öka valfriheten och förbättra den personliga servicen. Det finns således anledning att välkomna t.ex. daghem, vårdhem och läkarcentraler i privat regi. Kooperativa alternativ kan i de här sammanhangen visa sig särskilt intres — Nr 22 santa.

Herr talman! I folkpartiets partimotion 1080 hävdar vi att myndigheters och förvaltningars omfattande egenproduktion av varor och tjänster bör begränsas. Vi menar, att inom områden där det finns en fungerande konkurrens skulle effektivitet och service påverkas positivt om privata företag anlitades i större utsträckning än nu. Det gäller t.ex. transporter, renhållning, byggnation och underhåll av fastigheter samt restaurangverksamhet. Också när det gäller mer traditionella samhällsuppgifter som vård och utbildning borde privata initiativ tas till vara mer än vad som nu sker. Större inslag av privata företag, som alltid har eller riskerar att få konkurrens, skulle också här kunna innebära förbättrad service, en större mångfald och en kostnadssänkning. Det är viktigt att all offentlig upphandling sker på affärsmässiga grunder och att man har tillgång till kalkylsystem, som möjliggör rättvisa jämförelser mellan egenregi och entreprenad. I reservation nr 1 följs folkpartiets partimotion upp. Jag yrkar därför bifall 89 Herr talman! I motion 1422 av Eric Hägelmark m.fl. framhålls att regeringen bör verka för att en enhetlig redovisning av den kommunala egenregiverksamheten kommer till stånd. Det är viktigt från såväl skattesom konkurrenssynpunkt att den kommunala egenregiverksamheten ges en enhetlig redovisningsform. Det kan annars lätt hända att egenregiverksamheten fortsätter år efter år utan att upphandlingsalternativet alls prövas. All kommunal egenregiverksamhet och kostnaden för denna bör därför noga redovisas varje år. Kommunerna bör också åläggas att med jämna mellanrum gå ut på den öppna marknaden och ta in anbud på den verksamhet som drivs i egenregi. I reservation nr 2 fullföljs motionen från Eric Hägelmark m.fl. Där slås fast att regeringen i sina överläggningar med kommunförbunden och kommunerna aktivt bör verka för att få en enhetlig redovisning till stånd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. I folkpartiets partimotion 1080 liksom i motion 1441 hävdas att gällande momsregler skall ses över i syfte att uppnå konkurrensneutralitet mellan offentliga myndigheter och enskilda företag vid val av regiform. Utskottet gör nu den betydelsefulla markeringen att mervärdeskatteutredningen ”utan fördröjning” skall behandla just denna fråga. Med det är motionens syfte tillmötesgått. Tillsammans med finansutskottets centerpartister har jag dock i reservation nr 4 framhållit att det är viktigt att det också görs en markering av att konkurrensneutralitet bör eftersträvas vid all upphandling liksom vid valet av regiform. Herr talman! Jag yrkar till sist bifall också till reservation nr 4.

Herr talman! Det är en ganska intressant debatt som förs om upphandlingsförordningen och hur den skulle kunna användas. När man lyssnar till de olika företrädarna för de borgerliga partierna här slår det en hur konsekventa moderaternas och folkpartiets företrädare är när de vill att man skall vara strikt affärsmässig för att ge möjlighet att släppa in privat verksamhet i det som nu är förbehållet den offentliga sektorn. När man sedan hör herr Rämgård kan man inte låta bli att reflektera över att han dels drivs av en privatiseringsiver och yrkar bifall till reservation 1 om strikt affärsmässighet, dels har ett regionalpolitiskt dåligt samvete och yrkar bifall till reservation 6, som gäller att man skall ta andra hänsyn än affärsmässiga. Det är en intressant motsättning som mycket bra — tycker jag — speglar centerns politiska position just nu. Om man verkligen vill värna om jobben i en region finns det väl egentligen inget bättre än att låta den offentliga sektorn, som är etablerad på platsen, driva verksamhet och försörja sig själv med förnödenheter och på det viset skapa jobb — det vore ju det allra bästa. Det finns olika sätt att värna om jobben och försöka förbättra arbetsmarknaden. Man kan tänka sig olika typer av planekonomisk utveckling med planerad produktion, man kan tänka sig ingrepp mot spekulation och mot kapitalismens marknadskrafter, som centraliserar och slår ut verksamhet. Man kan tänka sig viktiga beslut om investeringar i olika landsändar. I avsaknad av sådana viktiga medel sysslar man med s.k. arbetsmarknadspolitik, som naturligtvis måste finnas i olika former oavsett hur den överordnade ekonomiska politiken ser ut. Ett medel i en sådan arbetsmarknadspolitik tycker vi kommunister kunde vara just de förslag som finns i centermotionerna. C.-H. Hermansson har i reservation 7 reserverat sig till förmån för en centermotion. Jag vill yrka bifall till den reservationen. Innehållet i de här motionerna stämmer väl överens med förslag som vpk tidigare ställt och argumenterat för här i kammaren. Jag kan bara ge exempel från Bergslagen. När basindustrin och servicen faller, när småföretag tvingas på knä och när transportföretag med förnödenheter till den stora industrin helt försvinner över nära nog en natt — även om nedläggningstiden är några månader efter beslut därom — hur bra skulle det då inte vara om man genom den offentliga upphandlingen kunde stödja dessa företag och låta dem leva vidare en tid tills de hinner ställa om sig till en ny verklighet. Det finns alla skäl att stödja reservation 7 av C.-H. Hermansson.
Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar håller fast vid den offentliga verksamheten, även om han går ned på regional nivå och säger att det är värdefullt att den offentliga verksamheten regionalt får utvecklas så att sysselsättningen upprätthålls. Men det finns också, herr Petersson, privat verksamhet på det regionala planet. Vi anser att även sådana företag på orten skall få vara med i anbudsgivningen. Viss hänsyn bör tas till dem just därför att de finns på orten. Det är den bästa regionalpolitiska satsning man kan göra. Det är också en förutsättning för en väl utvecklad företagsamhet bland de mindre och medelstora företagen i landet, i synnerhet inom servicesektorn, som framöver kanske kommer att få större betydelse än tillverkningsföretagen. I långtidsutredningen sägs att tjänstesektorn skall öka. Därför är det viktigt att privata initiativ inom framför allt den sektorn får tas även på det regionala planet. Elektroniken och datatekniken kommer att med utomordentlig kraft styra utvecklingen framöver. Därför anser vi det angeläget att man tar regionala hänsyn till företag på de områdena. Vi vill få till stånd en utredning huruvida det är möjligt att få in en passus i upphandlingskungörelsen därom. Dessförinnan vill vi inte framlägga något förslag i den riktningen, därför att vi vet att en mängd hänsyn måste tas, inte minst till internationella organ som GATT och andra.
Herr talman! Till 98 96 är jag överens med Rolf Rämgård. De argument som han lägger fram för att ompröva upphandlingsförordningen är bra. Han vill att den skall kunna användas i regionalpolitiska syften. I mitt anförande pekade jag bara på vad som framkom i debatten, nämligen hur illa den inställningen rimmar med de skarpa krav på affärsmässighet som man stöder i reservation 1. Det är ju två helt olika, politiska handlingsmönster.
Herr talman! Man kan lägga in krav på affärsmässighet, även om inriktningen är att ta vissa regionalpolitiska hänsyn till privata företag som finns inom det område där man gör upphandlingen. Det finns inget som motsäger en sådan ordning.
Herr talman! Ja, det är klart. Men om herr Rämgård skall välja mellan affärsmässighet och regionala hänsyn, vad väljer han då?

Herr talman! Dessa frågor tycks vi diskutera i november varje år. Motioner med samma innebörd som de föreliggande hade vi en debatt om för ungefär ett år sedan. Riksdagen slog då fast att affärsmässighet skall vara den grundläggande principen vid offentlig upphandling. Vad gäller frågan om val av regiform — enskild eller offentlig — hade riksrevisionsverket utarbetat en PM. Den heter Vägledning för beslut om egen regi och entreprenad. I promemorian framhålls att valet mellan egenregi och upphandling tidsmässigt ligger före själva upphandlingen och sker inom ramen för en långsiktig planering inom resp. myndighet och verk. Sådana faktorer som sysselsättning och kännedom om kostnaderna på marknaden finns alltså med, när man beslutar om hur omfattande egenproduktionen av varor och tjänster skall vara. Myndigheter och kommuner har ju ett helt annat ansvar inför medborgarna att klara vissa grundläggande behov. Riksrevisionsverkets promemoria är en god vägledning för hur man skall göra avvägningarna mellan egenregi och utomstående leverantörer. Promemorian följs upp. Det finns därför ingen som helst anledning för riksdagen att göra något uttalande om att myndigheternas egenproduktion skall begränsas. Jag yrkar således avslag på den borgerliga reservationen 1. Även kravet att regeringen bör verka för en enhetlig redovisning av den kommunala egenregiverksamheten behandlade riksdagen för ett år sedan. Kommunerna arbetar ju med ett upphandlingsreglemente, som har samma sakliga innebörd som de statliga upphandlingsbestämmelserna. För beslut om egenregi eller entreprenad är riksrevisionsverkets promemoria vägledande också i den kommunala verksamheten. De erfarenheter som riksrevisionsverket gör kan kommunerna ta del av när det gäller att förbättra kommunernas redovisning av sin egenregiverksamhet. Utskottsmajoriteten har ett stort förtroende för de ansvariga i kommunförbunden och de som är verksamma ute i kommunerna. Det finns därför ingen som helst anledning att vid sidan av upphandlingskungörelsen och riksrevisionsverkets promemoria komma med några särskilda pekpinnar till kommunförbunden. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. Nr 22 Förslaget att momsreglerna skall ses över så att vi får konkurrensneutrali E E Onsdagen den tet mellan offentliga myndigheter och enskilda företag vid valet av regiform 7 november 1984 har behandlats vid flera tillfällen av skatteutskottet. Motionerna har avstyrkts, eftersom mervärdeskatteutredningen håller på att kartlägga den Offentlig upphandkommunala verksamheten på de områden där skatten kan verka konkurrensling begränsande. Vi avvaktar utredningens behandling av denna fråga och förutsätter att den skall vara klar inom den närmaste tiden. Därför yrkar jag avslag på reservation 3 från moderaterna och reservation 4 från centern och folkpartiet. I den moderata reservationen 5 vill man ha ett riksdagsuttalande om att principen om konkurrensupphandling i praktiken skall följas. Affärsmässighet är den grundläggande principen vid all upphandling. Anders Andersson motiverade reservationen med att utskottsmajoriteten i sitt betänkande har skrivit att utskottet tar bestämt avstånd från att privata vinstintressen skall vara styrande för verksamheten inom områden som tillgodoser grundläggande behov för breda samhällslager. Detta visar väl att man kanske är ute efter något annat än mer affärsmässig konkurrens. Man är ute efter att begränsa den offentliga verksamheten. Detta är ett led i privatiseringssträvandena. Det finns uppräknat i reservation 1, där samtliga tre borgerliga partier är med — även centerpartiet, som ändå hade litet mer samhällsövergripande synpunkter när det gällde exempelvis sjukvården och Dagmaruppgörelsen. I reservationen kräver man att även traditionella samhällsuppgifter såsom utbildning och sjukvård i större utsträckning skall privatiseras. Det är alltså sådana områden som vi i första hand syftar på med den här skrivningen, eftersom de är väsentliga när det gäller att tillgodose alla medborgares grundläggande behov och sociala välbefinnande. Vi menar, som det står här, att privata vinstintressen inte får vara styrande för sådana här verksamheter. Det finns naturligtvis privata inslag i verksamheten, men det är andra intressen som skall vara styrande. Kraven på rättvisa, på kvalitet och på att alla medborgares grundläggande behov skall tillgodoses måste vara det viktiga. Då menar vi att det skall vara möjlighet till demokratisk insyn och demokratiska beslut som gör att människor kan påverka och engagera sig för de här verksamheterna. Vi anser som sagt att här inte behövs något uttalande, och vi föreslår därför avslag på den moderata reservationen 5. Förra året gjorde regeringen vissa förändringar i upphandlingskungörelsen för att man bättre skulle kunna hantera teknikupphandlingen och tillvarata möjligheterna för leverantörer att satsa på utveckling av nya produkter och system. Det skulle alltså främja den tekniska och industriella utvecklingen. Men vi sade då liksom i dag att detta att därutöver ge myndigheterna skyldighet att vid upphandling också väga in arbetsmarknadsoch regionalpolitiska effekter ändå måste vara en fråga för politiska beslut och då naturligtvis främst en regeringens uppgift. Därför anser vi att någon översyn av upphandlingsförordningen så att den kan användas som ett 93 regionalpolitiskt styrmedel inte behövs. Detta föreslås av centern i reservation 6 och av vpk i reservation 7, vilka jag yrkar avslag på. Likaså yrkar jag avslag på den omedelbara ändring i upphandlingsförordningen som vpk förordar i reservation 2 och som går ut på att vid arbetsmarknadspolitiskt stöd skall regionens egen arbetskraft och maskintjänst tas till vara. Herr talman! Efter alla dessa avslagsyrkanden vill jag yrka bifall till finansutskottets hemställan på alla punkter i betänkande 1.

Herr talman! Roland Sundgren har naturligtvis rätt i att den här debatten har förts tidigare i kammaren och att vi därför i dag inte behöver ha någon längre debatt. Men fortfarande gäller de argument som vi har fört fram tidigare från de icke-socialistiska partierna, och jag vill påstå att de argumenten också baseras på vad Roland Sundgren kallade en samhällsövergripande syn. Vårt synsätt grundas ju på att det handlar om att erbjuda de enskilda människorna det som är bäst. Finner man att ett privat alternativ leder till en bättre service och en billigare verksamhet, då tycker vi att man skall välja det alternativet. Vi anser att man fortlöpande skall pröva de privata alternativen jämsides med de offentliga alternativen. Därför är de markeringar som görs i reservation 1 och reservation 2 mycket betydelsefulla. Där slås nämligen detta väldigt viktiga synsätt fast. Herr talman! Jag vill återigen yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.
Herr talman! När moderata samlingspartiets ledamöter ställer sig bakom de här motionerna är det med vetskap om hur det i verkligheten fungerar. Det är nämligen inte alls så som Roland Sundgren vill göra gällande, att man skulle ha en bra kontroll över egenregiverksamheten; han citerar vad utskottet säger om att ”den långsiktiga dimensioneringen av resurser för egen regi skall vara avklarad, när frågan om val av regiform blir aktuell i en upphandlingssituation”. Verkligheten, Roland Sundgren, är en helt annan. Den är att man undan för undan inom kommuner och landsting och hela den offentliga verksamheten smyger in olika nya verksamheter utan att över huvud taget iaktta någon upphandlingsförordning. Det är därför som vi menar att det är nödvändigt att man mera går in med en upphandling på entreprenad. Det är konkurrens vi vill ha, Roland Sundgren. Det är inte alls fråga om, som utskottet skriver, åtgärder för att skapa privata vinstintressen. Det hade varit på sin plats och betydligt snyggare om majoriteten icke hade blandat in sådana uttryck i detta betänkande.
Herr talman! Jörgen Ullenhag vill att vi även prövar de privata alternativen. Vi säger ju att upphandlingskungörelsen skall gälla här. Den skall följas av både kommunerna och de statliga myndigheterna. Och gör man det, då prövar man ju också de privata alternativen när det gäller bl.a. de byggnationer o. d. som man inhandlar. Dessa är i dag föremål för prövning Onsdagen den genom den upphandlingskungörelse som vi nu har. Täovember 1984 När det sedan gäller egenregi och entreprenad säger Anders Andersson att | det är väldigt svårt att få kontroll över verksamheten. Det är klart att myndigheter, kommuner och landsting har speciellt ansvar mot medborgarna. Man har ansvar för gatuhållning, renhållning och för att detta sköts på alla vis tillfredsställande. Det motiverar ofta en viss beredskap i kommunerna. När man då fattar beslut om entreprenad eller inte måste man naturligtvis ta sysselsättningsaspekten med i bilden. Annars är det ju fråga om enormt slöseri med resurser. Det är lika viktigt för samhället att utnyttja sina resurser som det är för en privat företagare att utnyttja sina. Sådana hänsyn måste man ta. I riksrevisionsverkets promemoria dras upp riktlinjer och regler för detta. Jag tror att denna strävan, där man har samhällsintresset för ögonen, utvecklas allt bättre.
Herr talman! Roland Sundgren sade att vi från centern tidigare kanske haft ett större samhällsansvar på detta område när det gäller sjukvård och barnomsorg. Till det skulle jag vilja säga att vi har ett oerhört ansvar när det gäller att förvalta de skattepengar som medborgarna lägger ut i kommunerna och landstingen. Ett effektivt sätt att förvalta dessa pengar är att försöka få ut så mycket som möjligt av slantarna. Man måste, som jag sade tidigare, ha anpassningsförmåga och kunna ändra inriktningen efter förutsättningarna. Vi har nått i dag ett skattetak som är oerhört högt. Den offentliga sektorn har ett stort omfång. Detta i sig gör att det inte är så säkert att man använder pengarna effektivt. Kan man då få en verksamhet, t.ex. ett privat daghem, som drivs effektivt och har kvalitetsmässigt samma standard som de kommunala daghemmen, och initiativtagaren tjänar litet på det, då är det inget fel. Det tycker jag är utomordentligt bra för både samhällsekonomin totalt och den enskilde företagaren ute i regionen. Att vi har gått med på Dagmaröverenskommelsen visar att vi vill försöka få bra service över hela landet och på så vis få en regional utveckling som innebär att servicen blir utspridd på ett helt annat sätt än den skulle bli om vi inte hade dessa resurser att tillgå. Det hindrar inte att man försöker föra in även vårdarbete på den privata sektorn. Som jag sade tidigare är det ju främst tjänstesektorn som kommer att utvecklas framöver, och därför måste den anknytas också till privat verksamhet.
Herr talman! Det är riktigt att vi känner ett stort ansvar för att utnyttja de resurser som finns. Jag menar att man gör det om man följer de promemorior som föreligger och upphandlingskungörelsen på ett riktigt sätt. Då bedömer man ju de resurser som redan finns i kommunen i form av anställda, lokaler och sådana saker och jämför dem med vad som kan erbjudas i privata alternativ. Jag tycker att reservationerna andas den uppfattningen att man i nästan alla sammanhang skall utgå från rent företagsekonomiska grunder, medan andra faktorer förs åt sidan, så att säga. Myndigheter och kommuner har ju även ett annat ansvar. Rolf Rämgård snuddade vid detta när han talade om Dagmaröverenskommelsen, som går ut på att samhället känner ett ansvar att se till att alla människor i landet har möjlighet att få sjukvård och god omvårdnad. Då går det inte att enbart anlägga ett företagsekonomiskt eller privatekonomiskt betraktelsesätt, utan man måste ta vidare grepp. Den offentliga sektorn har ökat. Ja, anledningen till att den offentliga sektorn har ökat — i varje fall den statliga sektorn — är tyvärr att den största utgiftsposten snart är räntor. Jag skulle om jag kunde med glädje se till att vi slapp att betala de 70 miljarder i räntor som vi nu får betala efter de sex borgerliga åren. De pengarna skulle vi kunna använda på ett effektivare och bättre sätt än att överföra dem till kapitalägarna.

Herr talman! Jag skall från början deklarera att jag inte avser att ställa något särskilt yrkande. Herr talman! Frågor rörande patientens säkerhet i vården har fått ökad aktualitet och uppmärksamhet sedan Siri Häggmark och jag vid 1982/83 års riksmöte tog upp frågan om en säkrare läkemedelshantering inom hälsooch sjukvården. Eniga remissinstanser underströk då att misstag —t.ex. feldoseringar — som kan skada patienten, på alla sätt måste förebyggas. Utskottet ansåg bl.a., att säkrare rutiner måste utarbetas. Frågor om utbildning för läkare och sjuksköterskor — speciellt i matematik —såväli grundläggande som högre utbildning borde beaktas särskilt och klara ansvarsregler utarbetas för vårdpersonalen, menade utskottet. Riksdagen fann det utomordentligt angeläget att de av oss aktualiserade frågorna noggrant övervägdes och att föreslagna åtgärder skyndsamt genomfördes. Detta gavs regeringen till känna. I juni 1984 fattade riksdagen beslut i behörighetsfrågor inom hälsooch 97 sjukvården. Tyvärr lagfästes inte behörighet för legitimerade sjuksköterskor på samma sätt som för läkare, barnmorskor och tandläkare, men lagen har senare kompletterats med en förordning som säger att endast den som har legitimation som sjuksköterska är behörig till sjukskötersketjänst. En del har alltså hänt vad gäller en ökad patientsäkerhet i vården. De nu aktuella motionerna sätter den medicintekniska säkerheten i fokus utifrån två aspekter: användarnas, dvs. personalens, kunskaper och kompetens samt apparatsäkerheten. Socialstyrelsen har i sitt remissyttrande med stor tillfredsställelse konstaterat att den medicintekniska säkerheten har uppmärksammats i ökande omfattning. Detta är också absolut nödvändigt när man betänker att 410 olyckor och tillbud i medicinteknisk verksamhet rapporterats under åren 1977-1983, därav 29 dödsfall. Största antalet olyckor och tillbud har rapporterats från anestesioch intensivvårdsområdena, där av 148 rapporterade olyckor 13 lett till dödsfall och 58 till personskador. Särskilt viktigt är det enligt socialstyrelsen att implantat och livsuppehållande apparater, typ kuvöser, respiratorer och dialysapparater, ställs under noggrann kontroll. Detta kan inte nog understrykas. Här gäller det människors liv! Men, herr talman, hur bra utrustning och apparater hälsooch sjukvården än förfogar över och hur noggrann kontrollen än blir, står och faller patientsäkerheten med personalens kompetens. Det är därför som vi motionärer i motion 1983/84:627 särskilt betonat vikten av att sjukvårdspersonal får adekvat utbildning för handhavandet av komplicerad teknisk apparatur. Hälsooch sjukvårdslagstiftningen lägger faktiskt det yttersta vårdansvaret på personalen, dvs. även ansvar för bedömning av tillförlitlighet och behov av underhåll av den medicintekniska utrustningen. Vår motion är delvis baserad på egna erfarenheter. Själv glömmer jag t.ex. aldrig, när jag för ett antal år sedan som nattsköterska på en intensivvårdsavdelning för första gången skulle använda en s.k. defibrillator eller en mycket komplicerad respirator utan tillräcklig utbildning härför. Förhållandena borde nu ha förbättrats med tanke på den enorma utvecklingen på det medicintekniska området. Framför allt borde utbildningen och informationen ha anpassats efter behoven. Tyvärr talar verkligheten sitt dystra språk, och socialstyrelsens yttrande är nog så skrämmande: ”Påfallande är att vårdpersonalen, som skall använda utrustningen, sällan eller aldrig har någon teknisk kompetens. Som den nya vårdlinjen utformats har situationen på intet sätt förbättrats. Fysik och kemi studeras ej specifikt och matematik kan väljas bort till förmån för språk. På sikt leder detta naturligtvis till ökade risker vid användning av utrustning men även till ökat teknikerberoende.” Ändå är det ju vårdpersonalen som är närmast patienten och bäst bör kunna avgöra hans eller hennes behov. Kunskap och säkerhet hos vårdpersonalen ger den bästa tryggheten för patienten, som utöver sin sjukdom kanske också är orolig över sladdar och slangar. Den ökade satsningen på hemsjukvård kommer inte att minska kraven på personalens kunnighet och kompetens, snarare tvärtom. Den enskilda vårdutövaren kommer att ställas på hårda prov i en akut situation i en miljö där man inte har vare sig arbetskamrater eller kompletterande hjälpmedel till hands. Och inte blir man lugnare, herr talman, av att några centralt fastställda kompetenskrav över huvud taget inte finns för de mer än 700 medicintekniker - ingenjörer och civilingenjörer — som arbetar i vården. Det ligger en viss tröst i att socialstyrelsen nu skall meddela allmänna råd om kompetenskrav för bl.a. sjukhusfysiker och sjukhusingenjörer enligt nya behörighetsregler. Ett absolut krav är emellertid att regeringen snabbt verkar för att läroplanerna inom vårdyrkesutbildningen ändras så att matematik och tekniska ämnen inte kan väljas bort under utbildningen. Herr talman! Jag anser att utskottet, bl.a. genom ett omfattande remissförfarande, har tagit motionerna om en ökad medicinteknisk säkerhet i vården på allvar. Utskottet betonar starkt angelägenheten av att såväl apparatsäkerhet som personalens utbildning och kompetens tillmäts ökad uppmärksamhet. En del har hänt i ärendet, och en del är ”på gång”.

Herr talman! Jag vill först tacka utskottet för den ordentliga behandling man gett dessa motioner. Visserligen avstyrks de ju, men läser man ordentligt kan man konstatera att de tydligen haft effekt genom att arbete nu äntligen satts i gång när det gäller att förbättra säkerheten i hemmen för handikappade och sjuka som är beroende av t.ex. liftar och respiratorer. Vårt samhälle beskylls ju ofta från högerhåll för att det är alldeles för genomorganiserat och alldeles för reglerat. Men när man kommer i kontakt med människor som i sina hem har liftar som inte kontrolleras — fast staten ser till att hissen i trappuppgången kollas med jämna mellanrum — så finner man att det inte direkt är för litet regleringar som är problemet. På samma sätt är det med respiratorer och dialysapparater, som ju blir allt vanligare i hemmen i takt med att teknik och hemsjukvård byggs ut. Inte heller dessa apparater kontrolleras, ingen har ett absolut ansvar — ja, de är inte ens S-märkta, som jag påpekat i min motion. När det kommer till kritan ökas alltså ofta den enskildes frihet och trygghet med viss reglering. Som det är nu är många mycket oroliga och otrygga inför vad som kan hända hemma. Här ropar verkligen de berörda på fler regler. Och jag är glad att konstatera att vi nu inom kort kommer att få fasta regler och kontroller för liftar i hemmen. Därmed tillgodoses den delen i min motion. Däremot bekymrar det mig fortfarande allvarligt att de livsnödvändiga hjälpmedel som t.ex. respiratorer och dialysapparater utgör, fortfarande låt mig säga ramlar mellan alla stolar. Visserligen har nu Landstingsförbundet, socialstyrelsen och Spri satt i gång en utredning för att kunna lägga fram ett förslag under nästa år. Inom regeringskansliet övervägs också en samlad utredning. Jag är mycket glad över detta. Jag vill ändå påpeka att den som inte känner till alla fallgropar när det gäller hjälpmedel kan bli litet lurad av betänkandet. Det står nämligen att handikappinstitutet alltid kontrollerar S-märkning om sakerna är att anses som handikapphjälpmedel i hemmen. Dialysapparater och respiratorer är dock inte klassade som handikapphjälpmedel och faller alltså utanför handikappinstitutets ansvar. Den som inte är så insatt i saken kan lätt få intrycket att handikappinstitutet redan granskar de hjälpmedel som jag har avsett i min motion. Så är alltså inte fallet. I betänkandet hänvisas till handikappinstitutets yttrande, och man säger att den del av min motion som gäller just respiratorer och dialysapparater i huvudsak kan anses tillgodosedd. Min motion i vad gäller dessa hjälpmedel är dock inte alls tillgodosedd, eftersom handikappinstitutet inte har det här ansvaret. Jag har inget yrkande; jag hoppas att den utredning som nu har börjat sitt arbete verkligen snabbt kommer fram till vems ansvar detta är. Det är att notera, som utskottet också gör, att socialstyrelsen enligt sin instruktion kan utfärda föreskrifter som behövs till skydd för enskilda. Det är bråttom, herr talman, och de ansvariga myndigheterna på detta område måste snabbt ta sitt